Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag inte svarade på Karl-Anders Peterssons fråga om fiskyngel i mitt förra inlägg. Om vi nu skall bredda basen för moms, innebär det att det skall bli färre undantag. Att då föra in nya undantag, bl.a. för fiskyngel, tror jag inte kommer att vara aktuellt. Så jag räknar inte med att KIS kommer att förorda att fiskyngel undantas. Det finns ju många som inte får avlyfta moms, och då är vi inne på helt andra frågor. Britta Bjelle undrade varför det är så svårt att avskaffa den särskilda varuskatten. Under åren 1976-1982 hände det något med Sverige. Det blev plötsligt ett stort underskott i statens finanser, och sedan har vi hållit på i sex år och gnetat och sparat och inte kunnat sänka punktskatterna. Nu har vi börjat få rätt bra ordning på finanserna, och det innebär att nu kan en utredning få titta på de sakerna. Inte ens det klarade man ju av under åren 1976-1982.

En lösning på problemen bör i första hand åstadkommas genom en överenskommelse på det nordiska planet.” Så står det att utskottet vet om att saken har uppmärksammats inom regeringskansliet, och ett enigt utskott förutsätter att regeringen kommer att ta erforderliga initiativ. Det tror jag alltså att också Karl-Gösta Svenson tror. Vad gäller konkurrensneutraliteten är det riktigt att ett sådant system har införts i Danmark, men att omgående föra över det till svenska förhållanden är inte så där alldeles enkelt. Det tarvar nog att man gör en ordentlig granskning och tänker efter litet grand innan man ramlar in i ett sådant system. Men det är helt klart var socialdemokraterna står. Det står i direktiven att vi vill så långt möjligt göra mervärdeskatten generellt tillämpbar och konkurrensneutral i fråga om varor och tjänster.

Herr talman! Under allmänna motionstiden i år väckte jag motionen Sk54S5, där jag föreslog att riksdagen begär att regeringen snarast framlägger förslag om att skatten på charterresor med flyg höjs från 300 kr. till 500 kr. Avsikten med förslaget är att nedbringa bytesbalansens underskott genom mindre resande och åstadkomma ett bättre sparande. Resandet har ökat väldigt kraftigt. Enligt luftfartsverkets statistik var charterresornas antal 850 000 år 1983, 920 000 år 1984, 886 000 år 1985, 1056 000 år 1986 och 1 272 000 år 1987. Siffrorna för vårt resevalutanetto pekar på en utveckling som är mycket dyster för landets ekonomi framöver. I motionen har jag tagit in resevalutanettot för åren 1981-1987. Underskottet var 6,3 miljarder kronor år 1981, 5,5 miljarder 1982, 4,1 miljarder 1983, 4,8 miljarder 1984, 6,7 miljarder 1985, 9,0 miljarder 1986 och 11,1 miljarder 1987. De siffrorna är hämtade från riksbankens statistik. För 1988 beräknas underskottet bli 13,2 miljarder kronor. Detta är mycket allvarligt. I kompletteringspropositionen, som nyss har kommit, kan vi läsa: ”Hushållens sparande förutses minska påtagligt mellan 1986 och 1988. Den privata konsumtionen ökar betydligt snabbare än hushållens disponibla inkomster, vilket medför att sparkvoten faller. Det finansiella sparandet förutses därmed minska med 20 miljarder kronor.” Vi lever över våra tillgångar här i Sverige. Vårt hushållssparande är lägst i OECD, enligt Aktuell Statistik, som utkom den 7 april: ”Hushållens genomsnittliga sparande var 12,5 procent av den disponibla inkomsten under första halvan av 1980-talet i OECD. Motsvarande siffra för Sverige är 2,1 procent, som därmed har det i särklass lägsta hushållssparandet bland OECD-länderna. Sedan 1986 konsumerar de svenska hushållen mer än den disponibla inkomsten. Konjunkturinstitutets prognos för 1988 visar ett negativt sparande motsvarande drygt 3 procent av den disponibla inkomsten. Tendensen mot ett allt mindre sparande finns i flertalet OECD-länder. Under perioden 1980-1985 hade hushållen i USA en genomsnittlig sparkvot på 8,4 procent, motsvarande siffra för Japan och Västtyskland var 16,8 respektive 12,2 procent. De nordiska länderna hade en förhållandevis låg sparkvot — hushållen i Finland sparade 6,7 procent och Norge 5,2 procent av den disponibla inkomsten.” Det här visar alltså att i Sverige är vi sämst. Till vårt försvar kan man peka på vissa orsaker, men det räcker inte långt. Klart är att detta inte kan fortsätta hur långt som helst. Något måste göras, eljest kan vi inte få debet och kredit att gå ihop i framtiden. Vi riskerar med andra ord den trygghet som vi skapat för gamla och sjuka, för barn, arbetslösa, handikappade och nödlidande, och vi kan inte heller hjälpa andra länders folk, en fråga som har diskuterats mycket här i dag. Vissa åtgärder har nu signalerats av finansminister Feldt för att komma till rätta med hushållens låga sparande; det gäller skärpningen i fråga om kontokorten m.m. Detta behövs, liksom andra åtgärder, men den frågan skall vi väl inte diskutera här just nu. En skärpt charterskatt skulle dock enligt min uppfattning vara en av de mest effektiva åtgärderna ur olika synpunkter. Skatteutskottet har tagit lätt på min motion. Det är inte politiskt matnyttigt att peka på sanningen när det gäller åtstramning, men som jag ser det måste man ta en besk medicin om man vill åstadkomma bättring på sikt. Det skulle alla egentligen må väl av. Utskottet pekar i sitt resonemang på behovet av lika avgifter i Norden. Till en del kan detta äga sin riktighet, men vissa skillnader kan man ha. Herr talman! Jag skall inte ställa något yrkande; det är meningslöst mot ett enigt skatteutskott, och här är det har regeringen som har det egentliga ansvaret. Kostnadsutvecklingen i Sverige har tillåtits vara snabbare än i våra konkurrentländer, och det är inte bra. Efter lång tid i riksdagen vill jag dock säga att en regering med ansvar måste noga bevaka utvecklingstendenserna, dra ut konsekvenserna av dessa och vidta de åtgärder som är nödvändiga för vårt lands existens och välbefinnande. Ett regeringsparti har ett politiskt övertag och fördelar av sin makt. Men det innebär också skyldigheter. En behövlig medicin kan vara besk att rekommendera, men den måste i alla fall tas. Herr talman! Jag har alltså inget yrkande, men jag har i debatten velat framföra synpunkter som bättre än hittills måste beaktas.

Herr talman! Åter till reseskatten! Jag har i en motion föreslagit borttagande av skatten på resor till Röros i Norge. Man tar sig nämligen lätt därifrån till Tänndalen och Funäsdalen. Det här kan tyckas vara en liten fråga för en utomstående, men det är det faktiskt inte. Det betyder väldigt mycket för turistnäringen i västra Härjedalen. Reseskatten tillkom för att stärka den svenska konkurrenskraften gentemot utlandet. I det här fallet får den en direkt motsatt verkan. Resultatet riskerar att bli att det blir billigare och går fortare att åka till Alperna. Man kan ju tycka att 300 kr. per person i skatt inte låter så mycket, men för en fyrapersonersfamilj blir det i alla fall 1 200 kr. i ökade resekostnader. Därför är det svårt att locka med charterresor från Stockholm och Göteborg till Röros, trots att det är bara fem sex mil till Tänndalen och Funäsdalen. Turismen är i de här trakterna den helt dominerande, för att inte säga den enda näringen. Alla människor är på ett eller annat sätt knutna till den. Bra kommunikationer är alldeles nödvändiga för att locka turister att stanna i Sverige. Härjedalen har ingen järnväg, och här handlar det om mycket långa avstånd. Många tror att när man kommer till Sveg är man framme, men sedan är det 16 mil kvar till Funäsdalen. I dessa dagar talas det så mycket om regionalpolitiska insatser av olika slag, om landsbygdssatsningar och vad det nu kan vara. Det borde därför vara självklart att undanröja hinder för den utvecklingen. Länsstyrelsen i Jämtlands län och till den knutna arbetsgrupper håller på att arbeta med hela västra Härjedalen och dess framtid, inte minst när det gäller turismen. Det har gjorts — tyvärr misslyckade — framställningar om att få bort reseskatten. Framtiden i övrigt ter sig ljus inom turismen i Härjedalen. Det planeras stora investeringar i detta område — 50 miljoner satsas på ett nordiskt ”skicenter” vilket är ett 26 mil långt längdåkningssystem. Som bieffekt av detta planeras investeringar i boendeanläggningar på flera familjehotell om 150-200 miljoner. Detta betyder att turistströmmen kommer att öka och därmed kravet på bättre och snabbare kommunikationer. Jag vill påstå att det inte finns ett enda vettigt skäl att bibehålla skatten på resor till Röros och därmed försvåra för turistnäringen i västra Härjedalen att expandera. Utskottet skriver att undantag för vissa reserutter ej bör införas. Vad är det för skäl att komma med? Jag förväntar mig att den socialdemokratiska ledamoten i utskottet Kjell Nordström går upp i talarstolen och talar om för kammarens ledamöter varför det inte är lämpligt att göra denna förändring, som har så stor betydelse för en näring i en glesbygd där det bara bor en person per kvadratkilometer. Jag tyckte inte alls att argumenteringen tidigare var på något sätt tillfredsställande, och jag tror inte att Kjell Nordström kan krypa bakom några stelbenta, byråkratiska formuleringar som finns i betänkandet. Tala också om hur det kommer sig att staten går in och satsar miljoner i ett längdåkningsprojekt men däremot inte är beredd att underlätta för dem som skall nyttja anläggningen att komma till platsen. Det här är inte något stort s.k. paket som kostar pengar. Det handlar helt enkelt om sunt förnuft. Jag förväntar mig ett svar, Kjell Nordström. Tidigare satt Britta Bjelle här, och även om jag inte nu kan se henne i kammaren måste jag ställa en fråga till henne; hon kanske finns någonstans och lyssnar på någon TV-apparat. Britta Bjelle är ju från Norrbotten och borde ha klart för sig hur viktigt det är att undanröja den här typen av hinder för att utveckla en fjällregion. I Härjedalen liksom i Norrbotten finns det ambitiösa människor, och där finns också en fantastisk natur, bra anläggningar och framtidstro. Hela länet sluter upp bakom turistnäringen. Därför frågar jag: Varför tycker inte Britta Bjelle att skatten på resor till Röros skall avskaffas? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 10 vid betänkandet och därmed också till min motion.

Herr talman! Företagsbeskattningen är som bekant föremål för en statlig utredning, och om socialdemokraterna sitter kvar vid makten efter valet i september, är väl inte förhoppningarna särskilt stora om en mer genomgripande förbättring för en av skatter och pålagor hårt pressad företagsamhet. Spåren efter snart sex års socialdemokratiskt styre förskräcker onekligen. Av 115 höjda eller nya skatter på tillsammans ca 60 miljarder kronor har många drabbat företagsamheten, speciellt då kanske de mindre och medelstora företagen. och skatt på pensionssparande — exemplen skulle kunna mångfaldigas, men denna uppräkning får räcka. Förutom behovet av kraftigt sänkta marginalskatter är för den enskilde företagaren nödvändigheten av sänkta kapitalskatter uppenbar. Orimligt höga förmögenhets-, arvsoch gåvoskatter gör det utomordentligt svårt att föra enskilda företag vidare, inte minst vid generationsskiften. Som exempel kan nämnas att högsta arvsskattesatsen i Sverige, 60 90, är i stort sett dubbelt så hög som i Danmark och Norge och fyra gånger så hög som i Finland. Denna höga skattebelastning gör att den enda lösningen vid arvsskifte ofta blir att sälja företaget till något större bolag. Är skälet för uppköparen då att bli av med en konkurrent riskeras många gånger en nedläggning med allt negativt det för med sig för de anställda och den bygd de lever och verkar i. Hur hårt förmögenhetsskatten slår kan visas med ett exempel. En företagare med 70 70 marginalskatt måste för att klara den årliga förmögenhetsskatten ta ut ett belopp ur företaget som är sex gånger så stort som skatten i fråga. I en trepartireservation, en av sju trepartireservationer till detta betänkande, kräver vi att förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet i mindre och medelstora företag slopas. I samma reservation kräver vi också att man slopar förmögenhetsskatten på kapitalförsäkringar. Denna nya beskattning infördes litet i skymundan samtidigt som man här i kammaren drev igenom engångsskatten på försäkringsspararnas pengar. Reglerna behöver också ändras vid successiv gåva, så att reduktionen för företagsförmögenheter till 30 26 även skall gälla vid denna överlåtelseform. I en annan trepartireservation påtalas de ytterligare svårigheter vid företagsöverlåtelse som uppstår i och med att egendomslivräntor som finansieringsform inte längre är möjlig. För att stoppa ett påstått missbruk, som har sagts förekomma huvudsakligen vid överlåtelse av företag i samband med utflyttning från Sverige, omöjliggjordes denna finansieringsform generellt genom ett majoritetsbeslut i riksdagen 1984. Det hade gått att stävja eventuellt missbruk utan att drämma till med en generell lagstiftning. När skatteutskottet i höstas behandlade frågor om investeringsfond och investeringsreserv, uttalade utskottet att gällande bestämmelser kunde te sig svårbegripliga för den skattskyldige. Inte minst torde detta gälla delägare i handelsbolag. I denna företagsform är sista inbetalningsdag för avsättning till investeringsreserv den 31 mars, även om en delägare i handelsbolaget har fått uppskov med avlämnandet av sin självdeklaration till efter denna tidpunkt. Här borde självfallet inbetalningen och deklarationsavlämnandet tidsmässigt följas åt som fallet är vid företagsformen enskild firma. Det kontrollproblem som utskottsmajoriteten åberopar i sitt avslagsyrkande är enligt min uppfattning inte särskilt hållbart. En annan orättvisa som drabbar egenföretagaren är den nuvarande skattemässiga behandlingen av pensionsförsäkringspremien. Avdrag får göras i form av allmänt avdrag och inte som logiskt och riktigt vore i förvärvskällan. Med nuvarande regler utgör premien underlag för egenavgift, vilket inte blir fallet om verksamheten bedrivs i aktiebolagsform. Skatteutskottet har tidigare uttalat att denna ordning är orättvis och att en ändring är önskvärd. Detta hindrar emellertid inte att utskottsmajoriteten avstyrker de fyra motionsyrkanden i vilka det krävs en ändring. Motiveringen är dessutom svag — man förutsätter att regeringen uppmärksammar problemen och i lämpligt sammanhang lägger fram ett förslag som innebär att orättvisorna undanröjs. Här hade utskottet haft ett utmärkt tillfälle att hävda sin självständighet genom att självt lägga fram ett ändringsförslag. Beklagligtvis har skatteutskottets majoritet inte lyssnat på det örat, men riksdagen har nu möjlighet att gå in och korrigera. En närliggande fråga, den om premierna för kompanjonsförsäkringar, borde också nu få en lösning så att dessa premier blir avdragsgilla. För att fortsätta med försäkringar så är det enligt min uppfattning ologiskt och orättvist att kostnaderna för privata patientförsäkringar inte längre är avdragsgilla personalkostnader för företaget. Skälet till denna finansministerns kategoriklyvning av privat och offentlig vård när det gäller den skattemässiga behandlingen av avdragsrätten har sagts vara omsorg om den offentliga vården så att dess resurser inte urholkas till förmån för privat vård. Detta synsätt är enligt min uppfattning ganska häpnadsväckande. Precis som om den jättelika offentliga vårdsektorn skulle vara hotad om den lilla privata delen fick samma skattevillkor som storebror. I det här fallet har man verkligen låtit ideologin styra över ekonomi och rättvisa. Genom avdragsrätt för privata patientförsäkringar finns möjlighet att något minska vårdköerna liksom utbetalningarna i sjukförsäkringen. I det betänkande som vi nu behandlar finns 25 reservationer med moderata namn på. Det skulle föra alldeles för långt att ta upp alla dessa. Jag har nu behandlat en del och skall avslutningsvis ytterligare beröra några som jag anser vara betydelsefulla. Arbetsrättsligt skadestånd skall anses utgöra avdragsgill driftskostnad i arbetsgivarens verksamhet. Regeringsrätten har mycket klart framhållit detta i en dom för åtta år sedan. Trots detta har socialdemokraterna med välvilligt bistånd av vänsterpartiet kommunisterna genomdrivit att en sådan avdragsrätt inte längre skall föreligga. Det finns flera skäl att återinföra avdragsrätten för arbetsrättsligt skadestånd. De arbetsrättsliga bestämmelserna är svårtolkade och svåröverskådliga, varför det i många fall kan vara fullt förklarligt att någon utan att veta om det råkar bli dömd till skadestånd. Bara av den anledningen bör avdragsrätt föreligga, i all synnerhet som en domstol vid bestämmande av skadeståndets storlek kan ta hänsyn till föreliggande skattekonsekvenser. Ett annat skäl, och ett mycket starkt sådant, är att vår skattelagstiftning alltid byggt på att något som är skattepliktigt för mottagaren också skall vara avdragsgillt för utgivaren. Genom avdragsförbudet har denna viktiga princip frångåtts. När det gäller företagsbeskattningens framtida inriktning vill vi moderater gärna skicka med några synpunkter till den sittande företagsskatteutredningen. De flesta stora svenska företagen har betytt och betyder oerhört mycket för det svenska välståndet. Dessa företag har börjat som små, ibland i samband med någon genial uppfinning. Och för vårt framtida välstånd är det mycket betydelsefullt att speciellt de mindre och medelstora företagens villkor förbättras så att de kan växa sig starka. Detta är inte möjligt med nuvarande höga skattetryck, utan vi måste genom ett rimligare skattetryck underlätta framför allt framtida investeringar. Tillgången till riskvilligt kapital måste också tryggas, och vi har motionsledes lagt fram en lång rad förslag som har dessa syften. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 36 och de andra 24 reservationerna där moderata namn förekommer.
Herr talman! Rubriken på detta betänkande lyder: ”Om företagsbeskattning”. Rubriken är enligt mitt förmenande endast delvis rättvisande. I betänkandet behandlas ett sjuttiotal motioner gällande företagsbeskattningen. I långa stycken ger dessa motioner en god bild av vad vi från folkpartiets och från de andra borgerliga partiernas sida vill då det gäller företagsbeskattningen. När vi för någon vecka sedan behandlade ett stort antal motioner om inkomstbeskattningen tog jag mig friheten att efterlysa den socialdemokratiska uppfattningen om inkomstskatterna. Den eventuellt intresserade hade inte mycket att hämta i det betänkandet om han eller hon var ute efter att få reda på vad socialdemokraterna står för. Samma sak gäller tyvärr det här betänkandet. Ett sterilt nejsägande och en närmast total menlöshet är den attityd som kommer fram från socialdemokraterna. Regeringen har verkligen ett pålitligt transportkompani i riksdagens skatteutskott. I det här betänkandet behöver men egentligen bara läsa två meningar. Andra meningen lyder nämligen: ”Utskottet avstyrker samtliga motioner.” Enkelt och okomplicerat, tillät jag mig att säga när vi debatterade inkomstbeskattningen. Enkelt och okomplicerat kan man verkligen upprepa även denna dag. Men så får landets småföretagare också år efter år leva med helt onödiga orättvisor, och så blir fallet även efter våra övningar här i dag. Låt mig, herr talman, ta ett exempel. I reservation 14 är de tre borgerliga partierna helt överens om att företagares pensionspremier skall behandlas lika oavsett företagsform. I själva verket är det så att även socialdemokraterna tycker det. I betänkandet längst ned på s. 13 står det: ”Utskottet har vid tidigare prövning av motsvarande yrkanden framhållit att den nuvarande ordningen, som innebär att premierna för egenföretagarnas pensionering ingår i underlaget för beräkning av egenavgifter, är otillfredsställande från likformighetsoch rättvisesynpunkt och att en ändring av bestämmelserna är önskvärd.” Det utskottet säger är inget nytt. Det som sägs har man framhållit under en lång följd av år. Men att göra något åt saken, det förmår man inte. Ändå kan jag garantera att man inte från utskottsmajoritetens sida skulle äventyra det absoluta rekord i menlöshet som skatteutskottets socialdemokrater har tillskansat sig med vpk:s hjälp. Det rör sig nämligen inte om några större märkvärdigheter inom lagstiftningens sköna konst. Att medge avdrag i rörelsen i stället för ett allmänt avdrag tillhör ju inte precis den mera halsbrytande ekvilibristiken på lagstiftningens område. Herr talman! Jag har velat ta fram detta enkla exempel på socialdemokra ternas totala brist på känsla för rättvisa, därför att det är så upprörande nonchalant att år efter år bara skjuta en enkel lagstiftningsfråga framför sig. Fortsättningsvis skall jag försöka balansera mellan de reservationer som jag har fått uppgift om att mina borgerliga kolleger kommer att tala om, så att vi i görligaste mån kan undvika upprepningar och därmed spara tid. Reservation 1 är gemensam för de tre borgerliga partierna. Knut Wachtmeister har skildrat skadorna av att människor som satsar sina slantar i en rörelse och därmed skapar arbetstillfällen i vårt land förmögenhetsbeskattas. Jag går inte vidare in på det. Knut Wachtmeister berörde även reservation 2. Jag vill ändå göra en kort kommentar, ett litet tillägg, med anledning av att utskottsmajoriteten har hamnat helt snett i sina kommentarer i betänkandet. ”Den som säljer en jordbruksfastighet eller en rörelse torde ha goda möjligheter att sörja för sitt pensionsskydd utan ett system med egendomslivräntor”, skriver utskottet. Det kan de säkert. Men det är ju inte detta det handlar om i första hand. Det handlar i stället om att det skall vara möjligt för en köpare att överta rörelsen på ett sätt som framstår som rimligt och överkomligt. Herr talman! Vi i folkpartiet yrkar i en partimotion att den arbetsgivare som vill teckna privata patientförsäkringar för alla sina anställda eller för vissa nyckelpersoner skall medges avdrag i rörelsen för detta. Utskottsmajoriteten anför som ett skäl mot detta att ”avdragsrätten medför att underlaget för beskattningen minskar och att sjukvårdskostnaderna övervältras på andra”. I samband med att rätten till avdrag för privata patientförsäkringar slopades hävdade finansministern att en bibehållen avdragsrätt skulle leda till att den offentliga sjukvårdens resurser skulle urholkas. Så är det ju inte alls. Syftet med att företaget betalar dessa extra försäkringar är ju att frånvaron från arbetet skall bli så kort som möjligt. Det blir den också med ett sådant system. Därigenom ökar företagets resultat och därmed skatteunderlaget. Staten får in högre skatteintäkter och större arbetsgivaravgifter. I själva verket betalar företagen två gånger för vården, dels genom den privata försäkringen, dels genom socialavgifter till en vård som aldrig behöver utnyttjas och därmed kan ställas till andra patienters förfogande. Till detta kommer också att sjukförsäkringsersättningarna minskar. Nej, det är nog inte där felet sitter. Det är den paniska förskräckelsen hos er socialdemokrater för allt vad privat vård heter som är skälet. Jag tycker att ni skall säga det och inte krångla till det i utskottsbetänkandet och komma med svepskäl. Herr talman! Jag kunde genom mitt första exempel visa att socialdemokraternas känsla för rättvisa villkor för landets småföretagare är nästan lika med noll. Det framgår också med all önskvärd tydlighet av reservationerna 19 och 20 som handlar om medhjälpande make och lön till barn som arbetar i föräldrarnas rörelse. Egentligen borde det ha stått medhjälpande maka, för det är vad det handlar om i mer än 99 96 av fallen.

1987/88:109 och ge honom ytterligare pensionsförmåner? Vilken reaktion skulle detta väcka i dessa dagar, då det talas så mycket om änkepensioner? Kan någon tänka sig detta? Förmodligen inte, för då skulle väl snålblåsten kring båtregistret komma att te sig som en mild västanfläkt jämförd med den reaktion som vi skulle få uppleva. Men när det gäller hustrur till småföretagare, då kan man göra på det viset. Då går det alldeles utmärkt. Då hoppar inte det socialdemokratiska kvinnoförbundet upp och protesterar. Då sticker Maj-Lis Lööw huvudet i närmaste buske. När det handlar om kvinnor som hjälper till i makens rörelse gäller andra normer. Gör rent hus med dessa förlegade regler! säger vi inom folkpartiet. I den storstädningen kan man med fördel ta med den ökända blankett 10. Utskottet går även i år emot folkpartiförslaget att medge direktavskrivning av reservelverk i jordbruket. Därmed bidrar man till att konservera en situation som ur beredskapssynpunkt är helt otillfredsställande. Detta är beklagligt. Jag tycker att ni socialdemokrater skall avstå från er kritik av centraliseringen inom mjölkhanteringen, så länge ni inte visar minsta förståelse för betydelsen av reservelverk ur beredskapssynpunkt. Det är precis lika allvarligt. Knut Wachtmeister har ägnat reservationen om arbetsrättsligt skadestånd stort utrymme i sitt anförande. Jag kan därför nöja mig med att lägga till att det finns undersökningar som tyder på att så många som mer än vart tionde företag någon gång har drabbats av ett sådant skadestånd. Som regel för man inte dessa mål vidare till rättslig prövning, utan det hela slutar med förlikning. Man drar sig för de kostnader som skulle uppstå om man förde målet vidare. I vissa fall har förlikningen slutat med att arbetstagarsidan har satt ned sina krav med 80-90 96. Det visar att här råder ett sakernas tillstånd som ur rättssäkerhetssynpunkt är ytterligt betänkligt. Slopandet av rätten till avdrag för sådana skadestånd gör saken etter värre. Herr talman! Beslutet att inte längre medge avdrag för gåvor vid helger, personliga högtidsdagar och dödsfall innebär att internationellt vedertagen praxis för umgänget i sådana fall frångås. Från folkpartiets sida anser vi att avdrag bör medges för sådana gåvor som av god sed lämnas i normala affärsförbindelser. Reglerna bör ses över, och regeringen bör återkomma med förslag till förändringar i denna riktning. När det gäller reservation 30 kommer Kerstin Keen att i ett senare inlägg beröra rätten till avdrag för bidrag till utbildning. Jag avstår därför från att kommentera reservationen. Låt mig i stället avsluta med några ord om företagsbeskattningens framtida inriktning. Vi har från folkpartiets sida utvecklat vår syn på denna i en motion till näringsutskottet, 1987/88:N304. Folkpartiet menar att företagsbeskattningen är i behov av en genomgripande reformering. Den nuvarande skattesatsen bör därvid sänkas kraftigt och reservationsmöjligheterna begränsas. Nuvarande regler medverkar till en inlåsning av kapital i historiskt vinstgivande verksamheter och verkar oförmånligt på den flexibilitet som i dagens läge krävs inom företagen. Dubbelbeskattningen av aktiebolagens inkomster måste också avskaffas. De förslag om bl.a. bättre konsolideringsmöjligheter i tjänsteproducerande företag som framställs i en del motioner är enligt vår mening viktiga. Dessa problem måste lösas i samband med den reform som jag nyss talat om. Herr talman! Jag avslutar med detta och yrkar avslutningsvis bifall till reservationerna 1, 2, 5, 9, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30 och 32.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 30 behandlas ett stort antal motioner om företagsbeskattningen. Sedan december månad 1985 finns det en utredning som har till uppgift att pröva frågor av grundläggande natur om en reformerad företagsbeskattning. Denna utredning har som sin viktigaste uppgift att åstadkomma en mer likformig beskattning av arbete och kapital, att analysera underlagen för vinstbeskattning och uttaget av arbetsgivaravgifter samt att pröva frågan om ett bredare skatteunderlag och sänkta skattesatser. Framför allt är det de sistnämnda frågorna samt frågan om skatteuttagets storlek som diskuteras. Enligt min uppfattning är det stor risk för att debatten koncentreras kring de större företagens situation. Storföretagens stora möjligheter under gångna år att avsätta till investeringsfonder och göra andra avsättningar har medfört att betydande kapital finns i storföretagens finansiella reserver. För de mindre företagen är situationen helt annorlunda. För det första är det inte mycket mer än tio år sedan de små företagen fick möjlighet att göra avsättningar för framtida investeringar. Reglerna är också helt annorlunda. I vissa fall är de bättre, genom att avsättningarna, bl.a. till investeringsreserv, skall användas inom en sjuårsperiod. Sker inte det beskattas avsättningarna, vilket gör att det inte blir några särskilt stora belopp som samlas på detta sätt. Det blir belopp som är anpassade till vad man har för avsikt att investera. Det värdefulla med investeringsreserven är att det finns en bestämd tidsperiod inom vilken medlen skall användas för investeringar. Hade samma regel funnits för storföretagens investeringsfonder hade det aldrig blivit tal om den mycket stora kapitalkoncentration som nu har uppstått i vissa fall. I den debatt som nu pågår är det stor risk att småföretagarens situation glöms bort. Småföretagen behöver dagens avsättningsmöjligheter för att över huvud taget klara av tillfälliga konjunkturförändringar och framtida investeringar. Småföretagen saknar i stor utsträckning eget stort kapital. Finns det eget kapital är det oftast bundet i mark och byggnader och rörelsekapitalet starkt begränsat. Därför är det högst angeläget att småföretagens speciella situation uppmärksammas i det pågående utredningsarbetet. Sänkt bolagsskatt och breddat skatteunderlag kan vara bra för storbolagen. Men vad får småföretagen? De får knappast något. Och för egenföretagaren är förändringen helt och hållet negativ. Låt därför småföretagen och åtminstone egenföretagarna ha kvar nuvarande konsolideringsmöjligheter. Ja, detta är nära nog ett livsvillkor för att kunna skapa ekonomiska förutsättningar för denna grupps framtid. Därtill kommer givetvis också att det måste bli en rättvisare fördelning av arbetsgivaravgifterna, något som centern har framfört i en annan riksdagsmotion. I detta utskottsbetänkande behandlas en del frågor som vi anser både kan och bör lösas utan att vi skall behöva vänta på ytterligare utredningar och utan att det blir ytterligare tidsförskjutningar. Jag skall inte här beröra det stora antal reservationer som har avlämnats utan bara ta upp ett fåtal av dessa. I reservation 1 berörs frågan om beskattning av arbetande kapital i företag. Enligt centerns uppfattning bör arbetande kapital i företag inte beskattas. Likaså bör det vara möjligt att vid gåvobeskattning få tillämpa de särskilda reglerna för arbetande kapital också när det handlar om successiva gåvor. Ett sådant medgivande sätt skulle på betydande sätt underlätta generationsväxlingen. Kapitalet skulle i större utsträckning stanna i företagen, och förutsättningar för en förbättrad och för hela samhället gynnsam produktionsutveckling skulle säkerligen uppstå. I reservation 2 behandlas den skattemässiga behandlingen av egendomslivräntor. Ett enigt skatteutskott ställde sig våren 1981 bakom kravet på en lagstiftning i syfte att förhindra icke avsedda skattelättnader i samband med företagsöverlåtelser. Syftet borde, framhöll utskottet, uteslutande vara att söka komma till rätta med missbruksfallen — inte att hindra eller försvåra överlåtelseformer som var avsedda att underlätta generationsväxlingar eller bereda en tidigare innehavare av ett företag en rättmätig pension.

I reservation 5 berörs tidpunkten för inbetalning på investeringsreserv. Enligt gällande bestämmelser är huvudregeln att inbetalning skall ske samtidigt som deklarationen inlämnas. För handelsbolag gäller inte denna regel. Delägare i handelsbolag skall alltid göra inbetalning senast den 31 mars. Vi förstår inte denna särbehandling av handelsbolagen och kräver att denna särbestämmelse upphävs. Resultatutjämning mellan olika inkomstår är nära nog en absolut nödvändighet om företagen skall ha någon möjlighet att överleva. Det gäller såväl rörelsedrivande företag som tjänsteföretag. I ett par reservationer tar vi upp dessa frågor och understryker behovet av att denna möjlighet till konsolidering och utjämning mellan olika år finns. En grupp företagare för vilka växlingar i inkomsthänseende kan vara mycket stora och oförvållade är företagare inom trädgårdsnäringen. Väderleksförhållanden, import och dumpning kan göra att förutsättningarna förändras mycket snabbt och oförutsett. Vi har därför i en centermotion krävt att det för trädgårdsföretagen skulle öppnas en möjlighet att få göra avsättningar till resultatutjämning med högst 50 96 av utbetalda löner, mot nuvarande högst 20 26. Genom en sådan förändring skulle trädgårdsföretagen ha en bättre möjlighet att stå emot de starka växlingar i inkomsthänseende som företagarna i denna grupp ofta utsätts för. I reservation 10 tas frågan om personliga investeringskonton upp. Centern har i många år drivit krav på sådana konton och har vid flera tillfällen fått positiva erkännanden beträffande värdet av sådana konton — också från andra partier. Men trots detta har man inte varit villig att ta steget fullt ut och hjälpa till att genomföra detta förslag. Visserligen innebär den komplette ringsproposition som avlämnades i dag att ett litet spår av de tankegångarna förverkligas — men inte fullt ut. Vi kräver därför fortfarande att det skall skapas möjligheter till avsättning på personliga investeringskonton. Syftet med personliga investeringskonton är dels att stimulera sparandet — vilket är inte minst viktigt i dagens läge — dels att stimulera ett sparande som kan underlätta investeringar i bostad, företag eller studier, dels att möjliggöra sparande för att förbättra tryggheten efter avslutad insats i det aktiva arbetet. Det är förvånande att inte riksdagen är beredd att ställa sig bakom detta förslag, som ur många synpunkter skulle vara ett värdefullt inslag i dagens ekonomiska politik. I reservation 13 framhåller centerledamöterna värdet av ett skördeskaderegleringskonto. Inte minst med tanke på förra årets katastrofala skördeväder och den nu beslutade ändringen av skördeskadeskyddet, behövs utan tvivel en sådan här utjämningsmöjlighet. I reservation 14 krävs att egenföretagarna skall erhålla samma avdragsmöjligheter för enskilda pensionsförsäkringar som andra medborgare. Utskottet har vid flera tillfällen uttalat att den nu gällande ordningen är otillfredsställande och att en ändring av bestämmelserna är önskvärd. Vi reservanter anser det vara utomordentligt anmärkningsvärt och nonchalant av regeringen att trots upprepade krav från riksdagen inte lägga fram förslag till riksdagen i denna från rättviseoch likformighetssynpunkt så angelägna fråga. Vi måste ställa frågan om vad som är orsaken till att man inte är beredd att rätta till en sak som man erkänner är en stor orättvisa i det nuvarande systemet. Jag ställer de direkta frågorna till utskottets företrädare: Varför tar inte regeringen någon hänsyn till riksdagens uttalande i denna fråga? Anser ni socialdemokrater att företagsformen skall avgöra hur avdrag skall få göras? En annan fråga som diskuterats i riksdagen under många år är den höjning av B-skatteuttaget som nu sker till 120 96 av föregående års inkomst. Företrädare för socialdemokraterna säger ofta att skatten skall erläggas när inkomsten uppstår. Jag brukar då fråga: Ja, gärna, men var finns de reglerna? För jordbrukarna med enbart vegetabilieproduktion uppkommer praktiskt taget alla inkomster under årets sista fyra månader. Inkomstökningar på 20 90 utgör närmast ett hån mot en grupp, vars inkomst snarast minskat under de senaste åren. Jag tycker att det är märkligt att man här är totalt oförstående inför ett krav som detta. När man ser på socialdemokraternas inställning till denna fråga, finner man att de har en total oförståelse för verkligheten. Maktfullkomlighet präglar regeringens och socialdemokraternas inställning i denna fråga. I den sista reservationen berörs tullskyddet för trädgårdsnäringen. Det är ganska märkligt att vi har två reservationer till en motion som centern har lämnat i denna fråga. Skillnaden mellan reservationerna är att moderaterna både vill säga ja och nej. Som den uppmärksamme läsaren har konstaterat instämmer moderaterna i centerkravet i stort. På ett par ställen har de emellertid betonat ”i dagens läge”. Jag är förvånad över att moderaterna inte har kunnat vara med om — som i centerreservationen — att hjälpa till att skapa litet större trygghet för en yrkesgrupp som vid många tillfällen utsätts för en hänsynslös konkurrens från länder med helt andra lagar på sin hemmamarknad. Till sist vill jag säga ett par ord om företagsbeskattningens framtida inriktning. Som jag framhöll i början av mitt anförande pågår ett omfattande utredningsarbete på företagsbeskattningsområdet. I detta arbete är det mycket angeläget att småföretagens situtation inte försvåras. Redan i dagens skattesystem missgynnas småföretagare. I den debatt som nu pågår är det framför allt förändringar med fördelar för storföretagen som har föreslagits, diskuterats och framkommit från utredningens arbete. Småföretagens stora betydelse i vårt samhälle och för vår ekonomi och välfärd har — inte minst under lågkonjunkturen på 70-talet — uttalats från nära nog alla håll. Glöm inte bort detta när skatteregler för företagsbeskattning skall utformas. Småföretagen måste ha regler som är likvärdiga. De måste ha regler som ger förutsättningar för konsolidering och resultatutjämning. Det skall vara regler som skapar förutsättningar för generationsväxlingar och för en rättvis kapitalbeskattning. Herr talman! Mot bakgrund av det anförda yrkar jag bifall till samtliga de reservationer där centerns företrädare finns med.

Herr talman! Ett bra system för företagsbeskattning måste ha många goda egenskaper. Det skall stimulera ekonomisk tillväxt. Det skall dämpa konjunktursvängningarna. Det skall öka företagens konsolidering och skapa sysselsättning. Dessutom bör skatten på företag bidra till finansiering av de offentliga utgifterna och helst också ligga i linje med de strävanden till en jämn fördelning av inkomster och förmögenheter som finns i samhället. Det här är naturligtvis lätt att säga, men svårt att åstadkomma. Det finns förmodligen inte något land i världen som ens kommit i närheten av att uppfylla alla dessa krav samtidigt. Vår egen företagsbeskattning har sina fel och brister, men hävdar sig väl i en internationell jämförelse. Det innebär naturligtvis inte att vi socialdemokrater med alla till buds stående medel slår vakt om det nuvarande skattesystemet — tvärtom! Vi förordar en genomgripande förändring av detta system. Det beror på de brister som onekligen finns i systemet. Jag skall nämna några. Det råder t.ex. inget tvivel om att vi i Sverige har ett ganska krångligt system för företagsbeskattning. Det har efter hand blivit både komplicerat och svåröverskådligt. Vi vet att sådant ofta inbjuder till skattefusk och osund skatteplanering. Invecklade skatteregler är ett relativt litet problem för de stora företagen, som har råd att anställa skatteexperter. För små och medelstora företag är det dock ofta en svår belastning. En av de övergripande målsättningarna för arbetet med en reformerad företagsbeskattning måste därför vara förenkling. Här kan vi faktiskt peka på att det redan har hänt en hel del. Den kommunala beskattningen av aktiebolag avskaffades t.ex. fr.o.m. inkomståret 1985. Ett annat problem som måste beaktas i detta arbete är den olikformiga beskattningen av produktionsfaktorn arbete och produktionsfaktorn kapital. Det leder naturligtvis till olikheter i beskattning av arbetskraftsintensiva och kapitalintensiva företag. Slutligen vill jag också peka på de effektivitetsbrister som finns i dagens företagsbeskattning. En sådan brist är att skatterna genom sin utformning har en benägenhet att låsa in kapitalet i äldre, ofta stagnerade, företag och samtidigt försvåra kanaliseringen av investeringsmedel till de för framtiden mest lönsamma investeringsprojekten. Vidare bör man i detta sammanhang uppmärksamma den olika skattemässiga behandlingen av olika slag av investeringar och olika slag av finansieringskällor. Vi socialdemokrater är övertygade om att det behövs stora förändringar i företagsbeskattningens utformning, om den i framtiden skall kunna uppfylla de centrala politiska mål som vi vill ställa upp för denna skatt. En viktig utgångspunkt för förändringsarbetet är att skatteunderlaget måste breddas, samtidigt som skattesatserna sänks. Det är egentligen ett arbete som redan har inletts. Sedan regeringsskiftet 1982 har riksdagen fattat flera beslut i den riktningen. Vi har sålunda begränsat lagernedskrivningen och slopat investeringsavdragen och forskningsavdraget. Under samma tid har bolagsskattesatsen sänkts från 58 9 till 52 960. Nu har regeringen, som det tidigare sagts här, tillsatt ett antal skatteutredningar, närmare bestämt tre stycken, för att se över i stort sett hela det svenska skattesystemet. I dessa utredningar deltar de politiska partierna med liv och lust i arbetet på att utforma detta nya skattesystem. Jag tror också, att det finns en ärlig vilja till att uppnå en så bred politisk enighet som möjligt, någonting som sannolikt är en nödvändig förutsättning för att vi skall få ett varaktigt och robust skattesystem. En av de tre utredningarna, som jag för övrigt själv är med i, behandlar företagsbeskattningen. Jag tror inte att jag avslöjar någon större hemlighet, om jag säger att den utredningen är inne i ett relativt intensivt skede och att man just nu diskuterar behovet av en breddning av skatteunderlaget och en sänkning av skattesatserna. Möjligen skulle man också kunna sammanfatta arbetet i nyckelorden enkelhet, neutralitet och effektivitet. Vad händer då under tiden på den politiska arenan, dvs. här i Sveriges riksdag? Ja, man skulle väl egentligen med tanke på utredningsarbetet kunna ha rätt att förvänta sig en viss avvaktande hållning från de politiska aktörerna, partierna och de enskilda ledamöterna. Men ingalunda! Här kommer de borgerliga dragandes med samma gamla motionskrav, som dessutom i väldigt många fall skulle innebära motsatsen till basbreddning, enkelhet, neutralitet och effektivitet. Och eniga är ni inte heller! Av de totalt 39 borgerliga reservationerna är endast 7 gemensamma för alla de tre partierna. På hela 32 punkter är ni alltså djupt oeniga. Det här gör ett minst sagt förvirrat intryck. Man kan mot den bakgrunden fråga sig hur det någonsin skall bli möjligt att skapa ett nytt, enkelt och varaktigt system för beskattning av företagen i Sverige. Rekordet i vimsighet tar nog ändå moderaterna, som i motion Sk470 ivrigt pläderar för ett system med en bredare skattebas, men som i sina reservationer lägger förslag som leder till en smalare skattebas genom att man vill införa ökade möjligheter till avdrag. Det kunde vara intressant att här få höra hur moderaterna egentligen vill ha ett framtida system. Skall det vara det ena, eller skall det vara det andra? Herr talman! Jag skall inte pröva kammarens tålamod genom att kommen tera alla 39 reservationer. Jag nöjer mig med att konstatera att det som förs fram i dessa i så gott som samtliga fall är föremål för utredning i någon statlig kommitté eller för beredning i regeringskansliet. Det finns ingen som helst anledning för riksdagen att föregripa detta arbete. Jag yrkar därför avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande nr 30 i dess helhet.

Herr talman! Jag håller med Lars Hedfors på ett par punkter, bl.a. att vi har ett krångligt system för företagsbeskattning. Men det finns ju möjlighet här att rätta till förhållandena. Jag har i mitt inledningsanförande pekat på fyra saker som jag tycker är extra krångliga och som borde rättas till. Det gäller arbetsrättsligt skadestånd, pensionsförsäkringspremierna, beskattningen av handelsbolag vid avsättning till investeringsreserv och patientförsäkringspremien, där det finns en kategoriklyvning. Om en företagare försäkrar sin maskin är premien avdragsgill. Men om en företagare genom en privat patientförsäkring försäkrar en anställd är premien inte avdragsgill. Förklara den logiken om Lars Hedfors kan det! Vidare håller jag också med Lars Hedfors om att företagsförsäkringen inte är särskilt effektiv. När man exempelvis införde omsättningsskatten på aktiehandeln och sedan fördubblade den, följde utlänningars förvärv med. Den handeln har nu i stor utsträckning dragit utomlands. Således går man miste om de skatteintäkterna. Det vara bara ett enda exempel på att den skatten inte är särskilt effektiv. Om jag hörde rätt sade Lars Hedfors också att man har slopat investeringsavdragen och sänkt bolagsskatten. Man har väl ännu inte direkt slopat investeringsavdragen, men man har drivit igenom att insättningen skall vara 100-procentig. Därmed har man i realiteten undanröjt den formen av reservering, eftersom den inte är särskilt lönsam för företagen. Lars Hedfors avslutade med att säga att vi moderater har rekord i vimsighet, som han uttryckte det, därför att vi talar för en breddad skattebas samtidigt som vi yrkar på ökade avdragsmöjligheter. De ökade avdragsmöjligheterna begär vi i syfte att rätta till de värsta missförhållandena i företagsskattelagstiftningen. Jag har både i mitt första anförade och i mitt inlägg alldeles nyss redogjort för många av dessa missförhållanden. Däremot är vi positivt inställda till en sänkt bolagsskatt som då skall kvittas mot minskade avdragsmöjligheter. På det viset kommer skattebasen att breddas. Jag tycker inte att Lars Hedfors har täckning för sitt påstående.

Herr talman! Lars Hedfors talar om att vi skall ha ett enkelt, effektivt och neutralt skattesystem. Ordet rättvisa finns inte med. Jag vet inte om socialdemokraterna helt och hållet har släppt den tanken när det gäller att skapa ett skattesystem. Enkelheten får inte gå så långt att den tar bort kravet på rättvisa. Vi hade en gång ett redovisningssystem — den s.k. kontantmetoden — som var enkelt, men man blev helt klar över att det inte var tillämpbart i det moderna samhälle som vi lever i. Beträffande utformningen av den framtida företagsbeskattningen hoppas jag att man inte glömmer bort att det också fordras ett skattesystem som behandlar företagen något så när likvärdigt och rättvist. Lars Hedfors behandlade i huvudsak storföretagen. Det rör sig om sänkt bolagsskatt och breddat skatteunderlag. Jag vill då fråga: Får egenföretagarna ut någonting positivt av detta? De får ingenting, utan de blir drabbade av de negativa delarna. Jag måste säga att jag hade förväntat mig att få något svar ifrån Lars Hedfors på de frågor jag tidigare ställde. Lars Hedfors kommer tillbaka till talet — som nästan liknar skryt — om sin makt och om oenigheten mellan de borgerliga partierna. I samband därmed vill jag fråga: Vem skall hjälpa socialdemokraterna att genomföra ett nytt skattesystem? Socialdemokraterna har ju ingen majoritet i Sveriges riksdag, och man bör nog hålla sig till det utgångsläge man har. Vi har sett många exempel på vilka problem socialdemokraterna har haft med att söka få majoritet för sina förslag. Jag tycker att det skulle vara klädsamt med litet mer blygsamhet när man talar om sin egen förträfflighet. Under de första 20 år som jag var med i Sveriges riksdag hade man oftast som målsättning både i utskott och kammare att resonera sig fram till en lösning som var bäst för landet. I dag verkar det som om man i debatten vill prisa sin egen maktfullkomlighet och ser som främsta mål att det inte skall gå att lösa någon fråga i samförstånd. Det har varit en ganska märklig utveckling — inte minst i regeringspartiet.

Herr talman! Många av de principer som Lars Hedfors nämnde här och krav som ställs på det framtida företagsskattesystemet kan jag instämma i. Det var välgörande att få höra detta. Sedan säger Lars Hedfors att vi redan har inlett ett arbete som innebär att vi har sänkt skattesatsen och breddat skatteunderlaget. Ja, det gjorde ni på ett sätt som missgynnade handelsbolag och enskilda firmor. Vi tycker att det var onödigt. Lars Hedfors säger också att många av de förslag som ställs från de borgerliga partierna innebär motsatsen till en breddning. Jag skulle vilja ha reda på vilka förslag som vi har ställt från folkpartiet som ligger på kollisionskurs med de principerna! Det är inte så att reformarbetet behöver stå stilla därför att det pågår ett utredningsarbete. Det ger dagen besked om. I dag har socialdemokraterna tillkännagivit att regeringen ämnar lägga fram ett förslag om 1989 års skatteskalor som är praktiskt taget identiskt med vad vi har krävt under flera år — skatteskalor som verkligen skulle ha underlättat avtalsrörelsen och som skulle ha gjort att vi inte hade behövt förlora pengar på onödiga strejker och på en inflation som har rakat i höjden. — Reformarbete kan alltså fortsätta trots pågående utredning! En sak som jag har tagit upp här skulle man verkligen ha kunnat genomföra för flera år sedan, nämligen en ändring avseende pensionspremierna. Där är det fråga om, Lars Hedfors, att göra avdrag i rörelsen. Och Prot. 1987/88:109 det spelar ingen roll vilken metod man har. Ni har stuvat undan den här frågan bakom staketmetoden — men det har ingen som helst betydelse för hur ett framtida system kommer att se ut. Avdrag måste nämligen i alla system göras i rörelsen. Denna förändring kan alltså göras precis när som helst. Den kan göras i morgon, när vi går till omröstning — och vi har då skapat rättvisa för svenska småföretagare, något som de inte har sett så mycket av. Man kan också, Lars Hedfors, ta bort de diskriminerande regler som jag nämnde för hustru och barn som arbetar i makarnas rörelse. De är helt otidsenliga. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar av Lars Hedfors till den fråga jag ställde: Vad skulle inträffa om man införde sådana regler allmänt i Sverige för kvinnor som går ut i arbetslivet?
Herr talman! Låt mig börja med det senast anförda. När man införde regeln om 400 timmar för medhjälpande make gjorde man det, Kjell Johansson, för att förhindra att personkretsen kring ett fåmansföretag skulle uppnå vissa skattefördelar som inte var motiverade av den bedrivna verksamheten. Sedan frågar Kjell Johansson: Vilka förslag har lagts fram, som skulle innebära motsatsen till basbreddning? Jo, det är i stort sett alla förslag i reservationen, alla förslag om avdrag, alla förslag om möjligheter att sätta in på konto av olika slag, alla förslag om möjligheter att fondera i resultatutjämningsfonder, investeringsfonder osv. Det gör skattebasen smalare — alltså precis tvärtemot de intentioner som förts fram i andra sammanhang. Stig Josefson blir mäkta indignerad när jag talar om oenighet bland de borgerliga. Får jag fråga Stig Josefson: Hur var det egentligen med den borgerliga villigheten till samarbete under den tid ni satt i regeringsställning? Hur var det med villigheten i skatteutskottet? Det finns kanske anledning för Stig Josefson att rannsaka sitt hjärta och sina njurar på den punkten. Så till frågan om storföretagen kontra egenföretagen. Om Stig Josefson hade läst direktiven till utredningen om reformering av företagsbeskattningen, kallad URF, skulle han se att man där ägnar stor omsorg åt just tanken på egenföretagen och möjligheten att uppnå den rättvisa som Stig Josefson efterlyser. Knut Wachtmeister säger att han med sina förslag vill rätta till det krångliga företagsskattesystemet. Det blir precis tvärtom, Knut Wachtmeister. Ju fler avdrag ni inför, ju fler fonderingsmöjligheter ni inför, ju fler möjligheter att göra avdrag för försäkringar o.d. som ni inför, desto krångligare blir systemet! Det är det dilemma vi befinner oss i just nu, att företagsskattesystemet är ett enda stort lapptäcke därför att sådana här krav har förts fram.
Herr talman! Lars Hedfors sade inledningsvis, vilket jag inte hann kommentera, att vår företagsbeskattning har hävdat sig väl. Ja, när det gäller höjden! Som exempel kan jag nämna att om vi i Sverige i arvsskatteklass 1 har ett högsta uttag på 60 96 är det 32 96 i Danmark, 25 96 i Norge och 14 96 i Finland. Så nog har vi hävdat oss väl. Och när man skall betala sin förmögenhetsskatt och har en 75-procentig marginalskatt, får man ta ut sex gånger skattebeloppet för att klara av det. Skattebasen har vidgats, säger Lars Hedfors. Ja, onekligen. Har man under de socialdemokratiska regeringsåren höjt 115 skatter med 60 miljarder, då har man onekligen vidgat skattebasen. Sedan säger Lars Hedfors att vi krånglar till skattesystemet genom olika undantag. Men det jag räknade upp inledningsvis var avsett att rätta till de särskilda regler som socialdemokraterna har infört och som har krånglat till systemet. Det gäller exempelvis pensionsförsäkringspremierna, handelsbolagen, patientförsäkringen och det arbetsrättsliga skadeståndet.
Herr talman! Lars Hedfors talar fortfarande om att han vill ha ett enkelt och neutralt skattesystem. Om han hade levt upp till det han säger skulle han absolut ha ställt sig bakom det yrkande som framställs i reservation 14 om pensionsförsäkringspremierna. Det är det enklaste sättet att tillämpa samma regler oberoende av företagsform. Utskottets socialdemokrater har år efter år uttalat att det system vi har är felaktigt. Trots det har ni inte så mycket råg i ryggen att ni vill ställa er bakom ett förslag till en sådan ändring som ni ändå har uttalat att ni vill ha! Det är beklagligt att ni inte vågar stå för en sak som ni i texten uttalar er för. Sedan säger Lars Hedfors att jag skulle erinra mig hur det var under åren 1976-1982 i skatteutskottet. Det gör jag med stor glädje. Då hade vi mycket ofta tillfälle att resonera. Erik Wärnberg hade liksom jag en positiv inställning till att försöka lösa frågorna i enighet. Om vi går tillbaka till protokollen från den tiden, skall vi finna att många frågor där löstes i enighet. Vi kunde förverkliga förslag till lösningar av problem och vi tog hänsyn till varandra. Jag hade inte tänkt säga detta i kammaren, men eftersom jag direkt har uppmanats därtill har jag anledning att se tillbaka på den tiden med glädje. Jag skulle önska att det sätt att tänka som var förhärskande på den tiden skulle återkomma, så att vi kunde se förutsättningar för att lösa frågor i riksdagen och inte blint följa de linjer som partikanslierna har utstakat. Arbetet i utskottet skulle bli betydligt mer meningsfullt om vi kunde diskutera på det sättet. Sedan vill jag upprepa: Ge oss besked! Har socialdemokraterna en fast ståndpunkt när det gäller hur de skall genomföra sina förslag på skattesidan? Har man klart för sig att man skall göra detta i samarbete med vpk eller med vem? Är man öppen för en diskussion med partierna? Av vad finansministern sagt har jag fått den uppfattningen att man gärna vill försöka åstadkomma en bred lösning. Då tycker jag inte att man skall kasta ut beskyllningar om oenighet och försöka triumfera och mena att det här skulle vara utmärkande för de borgerliga partierna.
Herr talman! När man införde regeln om 400 timmar, sade Lars Hedfors. Det var inte så att man införde en regel om 400 timmar, utan det var så att socialdemokraterna lade fram ett förslag om 600 timmar, som sedan infördes. Under den borgerliga regeringstiden ändrades tiden till 400 timmar. Det är bara att beklaga att man inte tog bort den här regeln. Svara på frågan, Lars Hedfors! Är regeln tidsenlig i dag med den syn man nu har på kvinnorna i arbetslivet? Jag vill också gärna ha svar på frågan: Över vilka reservationer om fonderingar som minskar skattebasen står det folkpartistiska namn? Jag har inte kunnat upptäcka några, och jag tror inte heller att Lars Hedfors, om han så läser det här betänkandet med hjälp av lupp, kommer att kunna upptäcka några sådana reservationer. Hur ser det skattesystem ut, där man inte genom att göra avdrag på rörelseblanketten kan rätta till orättvisan om egenföretagarnas pensionspremier? Det finns inget sådant system. Alldeles oavsett vilket system man inför måste man göra avdraget i rörelsen. Det går att ändra detta precis när som helst, och så har man skapat rättvisa. Vad finns det för anledning att skjuta denna rättvisa framför sig år efter år efter år?
Herr talman! Jag får väl börja från slutet den här gången också och ta upp frågan om egenföretagares pensionsförsäkringar, som både Kjell Johansson och Stig Josefson har aktualiserat. Jag skulle vilja rekommendera er att läsa vad det står i utskottsbetänkandet. Vi är inte främmande för att detta kan vara ett problem. Det står så här i betänkandet: ”Utskottet förutsätter att regeringen uppmärksammar problemet och i lämpligt sammanhang lägger fram förslag som undanröjer olikformigheten i de nuvarande bestämmelserna.” Detta är klara verba som regeringen förhoppningsvis skall ta till sig.

Det är, som jag sade inledningsvis, förmodligen nödvändigt att det blir en stor enighet, om vi skall få ett skattesystem som är hållbart för framtiden. Det är beklagligt om Stig Josefson upplever en polarisering i skatteutskottet just nu. Knut Wachtmeister, slutligen, säger att vi i Sverige har hävdat oss väl när det gäller höjden på skatterna. Det där är inte riktigt sant. I varje fall är det en sanning med mycket stor modifikation. Formellt har vi en hög bolagsskattesats på 52 96, men i realiteten kan man genom alla de olika avdrag och dispositionsmöjligheter som jag har tagit upp tidigare komma undan den där höga skattesatsen. I realiteten ligger förmodligen bolagsskattesatsen någonstans i närheten av 20 96. Det är procenttal som gör att vi när det gäller bolagsskatten mycket väl kan hävda oss i en internationell jämförelse.

Herr talman! Företagsbeskattningens främsta uppgift är naturligtvis att dra in medel till staten, medel som vi riksdagsledamöter sedan gör vårt bästa för att omfördela — inte minst till enskilda individer genom de stora transfereringarna. Men all beskattning ger inte bara inkomster till stat, landsting eller kommun — beskattningen är också ett signalsystem. Det ger medborgarna, oavsett om de är löntagare eller företagare, vissa signaler, signaler om vad som är bra och värt att uppmuntra. Tyvärr tenderar signalsystemet att bli historiskt i stället för framsynt. Vår företagsbeskattning borde på flera punkter ge andra signaler om vad som bör uppmuntras än som sker i dag. Jag vill här ge några exempel på sådana signaler som jag uppfattar som fel i vårt moderna samhälle, något som jag själv påpekade under allmänna motionstiden. Redan 1975 — för 13 år sedan - infördes en förordning som innebar, att om ett företag gav bidrag till forskning eller utvecklingsarbete, t.ex. vid högskolan, ja faktiskt också till museiverksamhet, skulle bidraget betraktas som avdragsgill kostnad. Med denna förordning gav regeringen en signal till företagen: Det är bra att ni ger bidrag till forskning, ja även till museiverksamhet. Men förordningen ger avdragsrätt endast för bidrag till forskning, inte för utbildning t.ex. vid högskolan. En gräns mellan forskning och utbildning är inte alltid lätt att dra. Klart är i alla fall att grundutbildning inte kan få bidrag från företag, bidrag som företagen kan betrakta som driftskostnad. Många bidrag till forskning innebär utrustningsbidrag. Denna bestämmelse är krånglig. Krasst skulle den innebära att endast forskare, inte studenter, får använda av företag skänkt utrustning. Naturligtvis uppmuntrar en sådan förordning till fusk, och vad värre är, till uteblivna bidrag. Hösten 1986 kom en mängd larmrapporter som visade att våra utbildningsinstitutioner, inte minst vid högskolan, inte hade råd att köpa modern utrustning. De blev därför hopplöst efter vår moderna industri. Arbetsgivarna klagade högljutt över att studenterna under sina studieår inte fick jobba med tidsenlig utrustning. Man talade om utrustningskrisen vid högskolan. Faktum var att Industriförbundet ordnade konferenser och kunde tänka sig bidrag till högskolan, men det stupade på avdragsrätten. I december 1986 kom överenskommelsen mellan regeringen och affärsbankerna till stånd. Den innebar att affärsbankerna lovade att under tre år ställa upp med 600 milj.kr. Enligt skattelagarna måste alla dessa miljoner gå till forskning. Annars är inte kostnaden avdragsgill. Självfallet kräver bankerna avdragsrätt för sina bidrag. Hösten 1987 påpekade UHÄ det orimliga i skattebestämmelserna och skrev i sin anslagsframställan att skattereglerna leder till en konstlad uppdelning mellan utrustningsbehov för forskning och utbildning och att den senare hamnar på undantag. Lars Hedfors talade här om neutralitet, men detta är inte neutralitet. Under allmänna motionstiden upprepade jag därför det krav som jag hade framfört redan förra året, att avdragsrätten för företagens bidrag till externa utbildningsinstitutioner även skulle gälla själva utbildningen. Jag hade naturligtvis hoppats på ett bifall från utskottet, eftersom problemet påpekats i åtskilliga utbildningsmotioner, faktiskt även från vpk. Döm om min förvåning då jag endast fick stöd från mitt eget parti. Förra året stödde faktiskt moderaterna förslaget — ett förslag som är än mer angeläget nu, med tanke på bankmiljonerna. Jag hoppas naturligtvis att det inträffade enbart beror på ett förbiseende. I höst får vi en försöksverksamhet både med yrkesutbildning och med s.k. mellaningenjörsutbildning. I bägge fallen är kraven på ny utrustning mycket stora — och tiggarbreven strömmar in till företagen. Men jag tror inte att företagen kommer att ställa upp när bidraget inte får räknas som driftskostnad. Därför uppmanar jag kammarens ledamöter: Stöd reservation nr 30! Det finns ett klart samband mellan motionerna Sk428 och Sk427, liksom mellan reservationerna nr 30 och nr 6 vid detta betänkande från skatteutskottet, nämligen utbildningens växande betydelse i vårt nya samhälle — som så ofta kallas tjänstesamhället. Klart är att tjänsteföretagen växer i antal och betydelse i vårt land. Alla analyser understryker att det är tjänsteföretagen som står för dynamiken i vårt samhälle. Tjänsteföretagen, oftast små, är också många gånger på något sätt kopplade till våra varuproducerande företag, som köper tjänster av tjänsteföretag. Men vår företagsbeskattning är ju upplagd med hänsyn till varuproducerande företag, inte tjänsteföretag — den bygger alltså på historiska förhållanden och ger delvis fel signaler. Att den svenska företagsbeskattningen underlättat tillväxten för våra varuproducerande företag är ställt utom allt tvivel. De har haft stora möjligheter till konsolidering och resultatutjämning. De har kunnat producera för lager, vilket kan ses såsom ett sätt att utjämna skillnader mellan goda och dåliga år eller som ett sätt att magasinera lönekostnader. Tjänsteföretagens svängningar mellan goda och dåliga år är oftast ännu större än de varuproducerande företagens. Dessutom är de stora kostnaderna i tjänsteföretagen, lönekostnaderna, fasta. Och inte kan man lagra tjänster. Tjänsteföretagens stora tillgång är människorna, de anställda, deras kompetens och erfarenhet, men det syns inte i balansräkningen, och underhåll av humankapital betraktas inte i skattehänseende på samma sätt som underhåll av maskinell kompetens. Före jul kontaktades jag av flera små tjänsteföretag, som berättade hur de i december faktiskt köpte alldeles onödig utrustning därför att skattelagstiftningen uppmuntrade dem till detta. Under allmänna motionstiden krävdes i flera motioner att tjänsteföretagen skulle få göra större avsättningar till resultatutjämningsfonder än de 20 96 av lönekostnaderna som nu är tillåtna. Detta skulle vara ett sätt för tjänsteföretagen att utjämna växlingar mellan år. Till min ledsnad hänvisar utskottet till pågående utredningar, vilket är ett sätt att komma undan från problemet. Ett tillstyrkande av förslaget i reservation 6 hade varit rimligare. Den här frågan är synnerligen viktig för vår framtida företagsamhet. Det är verkligen min förhoppning att sittande utredningar på ett framsynt sätt kommer att gynna tjänsteföretagen. De behöver i dag en signal om vad som är bra och vad som skall gynnas.

Herr talman! I anslutning till den debatt som Lars Hedfors förde med de borgerliga företrädarna om pensionsförsäkringspremierna vill jag påpeka att vid den offentliga utfrågning angående rättssäkerheten som skatteutskottet genomfört uttalade finansministern att han inte hade för avsikt att ändra bestämmelserna om avdrag för pensionsförsäkringspremier för företagare och jordbrukare. Det förefaller som om socialdemokraternas företrädare förmedlar dubbla budskap i denna fråga. Jag tyckte mig höra en antydan från Lars Hedfors att han kunde tänka sig en ändring av bestämmelserna, och jag förutsätter därför att Lars Hedfors påverkar sin finansminister i denna fråga. Det är mycket viktigt att den löses. Herr talman! Jag begärde egentligen ordet för att tala om något helt annat, nämligen om min reservation 34. Befolkningen har under en följd av år minskat i sydöstra Sverige. Denna utveckling måste stoppas. Åtgärder bör därför vidtas för att stimulera till ett ökat företagande. Riksdagen har uttalat att sydöstra Sverige hör till det område i vårt land som i första hand bör komma i fråga när det gäller statlig utlokalisering. Det får väl också anses innebära att ifrågavarande område skall bli föremål för olika slag av prioriteringar för åstadkommande av en positiv förändring av utvecklingen. Utöver långsiktiga åtgärder i form av bättre utvecklad infrastruktur krävs snabba förbättringar. Investeringar i regionen kan med fördel stimuleras genom att man medger möjlighet till direktavskrivning av kostnader för nyinvesteringar. En sådan åtgärd kan anses vara en vidareutveckling av regeringsbeslutet avseende storföretagen Volvos och Saabs investeringar i Uddevalla och Malmö. Varför skall två storföretag gynnas på detta sätt? Vinstgivande företag skulle utan skattekonsekvenser få möjlighet att placera sina vinster i sydöstra Sverige. Det är ett positivt alternativ till den ibland destruktiva skatteplaneringen. Genom den här åtgärden skapas också ett alternativ till inlåsning av kapital i olika former av konsolideringsmöjligheter. Genom en på detta sätt riktad regionalpolitisk åtgärd undviks bidragstänkande och byråkrati. Goda förutsättningar skapas för en ökad takt i etableringen av lönsamma företag. Det medför i sin tur en positiv utveckling i regionen och skapar också förutsättningar för en snabb ökning av den ekonomiska tillväxten. Den i regionalpolitiska sammanhang ofta förekommande fokuseringen till olika typer av statsstöd undviks. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 34 och i Övrigt till de reservationer som undertecknats av moderata företrädare.

Herr talman! Det är bara fem månader sedan vi fattade ett principbeslut om att huvudmannaskapet för den löpande folkbokföringen den 1 juli 1991 skulle föras över från pastorsämbetena till de lokala skattemyndigheterna. Eftersom vi nyligen har röstat om det här i kammaren och något nytt inte har hänt sedan dess, har vi inte funnit skäl att på nytt motionera i frågan. Vi har emellertid alltjämt samma inställning som i november förra året, nämligen att många skäl talar för att det är en borgerlig myndighet som skall handha folkbokföringen. Men vi accepterar inte lokala skattemyndigheterna som huvudman, utan anser att försäkringskassorna hade varit rätt myndighet. Folkbokföringen har utretts i elva olika utredningar sedan 1924. Gemensamt för dem alla är att de konstaterat att folkbokföringen framför allt tillgodoser det borgerliga samhällets behov. Folkbokföringen sker i två former, dels som kyrkobokföring, dels som mantalsskrivning. Kyrkobokföringen innehåller uppgifter om civilstånd, bosättning m.m. Kyrkobokföringens uppgifter om bl.a. bosättning har stor betydelse för samhällets administration. Mantalsskrivningen, som också primärt bygger på kyrkobokföringen, ligger i sin tur till grund för beskattningen. De länsregister som upprättas med kyrkobokföringen som grund lämnas dessutom till ett stort antal statliga myndigheter. Genomgående används alltså folkbokföringens uppgifter för det borgerliga samhällets behov, och därför har vi i folkpartiet funnit det naturligt att förorda att folkbokföringen skall handhas av en borgerlig myndighet. Ett annat motiv, som leder till samma resultat och som vuxit sig allt starkare under senare år, är religionsfrihetsaspekten, dvs. det förhållandet att personer som står utanför alla kyrkor eller tillhör ett annat trossamfund än svenska kyrkan, i rena medborgarrättsärenden skall behöva vända sig till ett annat trossamfunds präster. Vi kan inte godta lokala skattemyndigheterna som ansvariga för folkbokföringen, bl.a. beroende på deras traditionellt fiskala inriktning. För alla dem som har mer eller mindre delade meningar med den lokala skattemyndigheten om taxeringen kan det kännas särskilt svårt att ha med samma myndighet att göra också i folkbokföringsärenden. För att komma ifrån bl.a. detta förhållande anser vi att försäkringskassorna ensamma skall ha huvudansvaret för folkbokföringen. En sådan lösning betyder att det blir god service, eftersom försäkringskassorna har kontor i varje kommun. Försäkringskassorna skulle förmodligen också kunna suga upp en hel del av de personer som eventuellt blir friställda från pastoraten. Mot bakgrund av vad jag här har redogjort för kommer vi i folkpartiet att i en eventuell votering i denna fråga lägga ned våra röster. Herr talman! Kvinnor som utsätts för allvarligt hot genom fysiskt våld eller svåra trakasserier borde få avsevärt bättre möjligheter att skydda sig. De här kvinnorna är många gånger så psykiskt pressade att de knappt orkar med livet. Att ständigt vara rädd för att bli misshandlad, plågad eller dödad orkar ingen. Förföljda kvinnor har inte heller någon rätt till polisskydd, och på sin höjd blir de rekommenderade att byta lås. För att hjälpa dessa kvinnor att starta på nytt, att komma ifrån sin plågoande och att få en förbättrad möjlighet till skydd anser vi i folkpartiet att det är rimligt att de får byta personnummer och namn. Majoriteten i utskottet menar att byte av personnummer medför sådana betydande olägenheter för myndigheter och andra enskilda personer att det skulle vara skäl för att inte medverka till en sådan lösning. För oss i folkpartiet är det ett säreget synsätt. Konsekvenserna blir då att myndigheternas önskan att lätt hålla reda på medborgarna kan gå före individens rätt att få möjlighet att skydda sig själv mot våld som samhället inte kan skydda individen från. Det är också uppenbart att finansministern delar vår uppfattning. Jag skall läsa litet ur en artikel som fanns i Expressen den 30 januari i år: ”Expressen berättade i torsdagens tidning om Anna och hennes två barn, som lever i ständig skräck för att den före detta mannen ska hitta dem. Mannen har dömts till sluten psykiatrisk vård för att ha misshandlat Anna och barnen, men är nu försöksutskriven. Han har hotat att ”slakta” Anna och hon vet att han letar efter henne. För att kunna känna sig trygg ansökte Anna om att få byta personnummer — men fick avslag av riksskatteverket, RSV. Nu ser det ändå ut som om Anna skulle få en chans till ett nytt personnummer — och ett nytt liv. Efter att ha läst om Annas situation tog Kjell-Olof Feldt själv kontakt med Expressen och Anna. — Var inte orolig, jag ska fixa det här, lovade Kjell-Olof Feldt Anna per telefon. Sen sa han: — Skriv ett brev till mig med uppgifter om namn och personnummer på dig och barnen, så ska vi överklaga riksskatteverkets beslut. Efter samtalet med Kjell-Olof Feldt var Anna överlycklig. — —- Jag bestämde mig för att jag var tvungen att vara stark när jag pratade med honom, så jag grät ingenting. Men nu gråter jag för att jag är så lycklig. — Med ett nytt personnummer har jag allting jag begär. Nu är det ingenting som fattas mig. — Barnen är så glada att jag inte kan beskriva det. Nu kan de vara som andra barn. Nu kan de också stå med på listorna i skolan. — Jag kommer aldrig att begära något mer av samhället, förklarade hon. Nu är jag så nöjd.” Här beskrivs alltså ett verkligt fall, hur en förföljd och hotad kvinna kan känna det. När man ser utskottsmajoritetens skrivning, som innebär att andras intressen skall gå före den enskilda individens, blir det uppenbart att statsrådet och socialdemokraterna inte ser på samma sätt på denna fråga. Socialdemokraterna i utskottet hänvisar till att det nyligen har genomförts vissa ändringar när det gäller folkbokföringssekretessen som utvidgat sekretesskyddet till fler register som bygger på folkbokföringen. Men detta är inte tillräckligt. Folkbokföringssekretessen bygger på att det i folkbokföringsregistret görs en särskild spärrmarkering. Den skall tjäna som en varningssignal för att resp. myndighet som hämtar uppgifter från folkbokföringsregistret skall göra en egen sekretessprövning. Detta kan dei sin tur inte göra utan att först ha tagit kontakt med länsskattemyndighetens datachef för att få uppgift om vilka skäl som ligger till grund för spärrmarkeringen. Det är inte nog med att det är krångligt — det ger också utrymme för felhantering.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

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 32 behandlas frågan om folkbokföringsorganisationen. Enligt reservanterna i reservation 1, bestående av centerns och moderaternas ledamöter i utskottet, var det ett både felaktigt och olyckligt beslut som riksdagen fattade i denna fråga i höstas. Beslutet fattades dels utan att något verkligt utredningsunderlag förelåg, vare sig för ekonomin eller för den praktiska utformningen av folkbokföringen, dels utan uppgift om vem som skulle sköta uppgifterna. Stundom fick vi den uppfattningen att socialdemokrater och folkpartister kommit överens om att folkbokföringen till varje pris skulle tas bort från kyrkan. Till vem spelade mindre roll, och vad det kostade samhället tycktes inte heller ha någon betydelse. I direktiven till den organisationskommitté som nu har tillsatts framgår klart att regeringen har saknat ett verkligt underlag för sitt förslag. Inga förhandlingar hade förts med kyrkan. Kyrkomötet hade hösten 1987 behandlat frågan på grundval av väckta motioner och sade nej till det då framlagda förslaget. Det borde stå klart också för regeringen att ändringar som denna inte skall ske utan samtycke eller samförstånd med kyrkan. Det är faktiskt djupt beklagligt att regeringen inte fäst något avseende vid kyrkans uppfattning. Folkbokföringens framtida organisation är en fråga av stor betydelse, inte endast för svenska kyrkan utan för hela vårt samhälle, nu och för kommande generationer. Beslutet i höstas fattades mot den uppfattning som majoriteten av kyrkomötet företräder och trots att nästan alla instämde i att kyrkan på ett utomordentligt sätt skött folkbokföringen under århundraden. Vem som skall ha uppgifter från folkbokföringen spelar mindre roll. Det grundläggande är på vilket sätt folkbokföringen har skötts. Att det inte fanns något verkligt utredningsmaterial framgår av direktiven, där regeringen punkt för punkt tar upp vad den arbetsgrupp som har tillsatts skall utreda. Regeringens proposition byggde alltså inte på något fullgott beslutsunderlag. Hur skall man klara problemen på landsbygden och i glesbygden? Vilken uppgift skall försäkringskassan få? Vad kostar detta? Man hade talat om vad det kostade om lokala skattemyndigheten skulle överta folkbokföringen, men när i slutskedet försäkringskassan plockades in fanns det ingen utredning som visade vad det skulle kosta. Hur skall samarbetet ske med kyrkans folkbokföring? Kyrkan måste ha en förteckning över sina medlemmar. Om kyrkan skall verka som en folkkyrka och finnas i hela vårt land måste den också ha en förteckning över dem som bor och finns i landet. Inte på någon av dessa punkter ges klara besked. Nu skall dessa frågor beredas av en kommitté på fyra personer, nämligen två tjänstemän i departementen, en frikyrkoman och en f. d. statssekreterare, numera anställd i kyrkan. Knappast någon annan fråga har blivit behandlad på detta sätt. Annars brukar man vara ytterst noggrann med att se till att det finns ett konkret, fast underlag innan man lägger fram frågor i riksdagen. Här fattades beslutet först, och sedan skall det utredas hur det hela verkligen skall utformas. Det är ett mycket märkligt beslut. Är verkligen avsikten att på detta sätt bryta alla löften om att beslut som Prot. 1987/88:109 gäller eller berör relationen kyrka-stat skall fattas i bred enighet mellan 27 april 1988 kyrkan och staten liksom mellan de politiska partierna? Detta var utgångs Folkbokföring punkten 1982, och jag hade haft förhoppningar och förväntningar om att det ställningstagandet skulle respekteras i mer än några få år. Vi reservanter är självfallet medvetna om att förändringar och förbättringar bör ske inom folkbokföringsorganisationen — förbättringar som kyrkan i åratal har stått i startgroparna för att utföra men som på grund av osäkerheten om den framtida organisationens utformning inte har kunnat utföras.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 Med vad jag nu anfört yrkar jag bifall till de till utskottsbetänkandet fogade reservationerna.

Herr talman! Den 28 oktober förra året hade vi en flera timmar lång debatt här i kammaren om folkbokföringen. I reservation nr 1 från centern och moderaterna yrkas, som vi har hört, att beslutet skall rivas upp. Det var ett principbeslut om att huvudmannaskapet för den löpande folkbokföringen den 1 juli 1991 skall föras över från pastorsämbetena till de lokala skattemyndigheterna, samtidigt som de allmänna försäkringskassorna skall ges en aktiv roll i folkbokföringsarbetet. Riksdagsbeslutet innefattade vissa principiella riktlinjer för utformning och genomförande av den nya organisationen. Avsikten är också att utveckla ett samarbete mellan den nya folkbokföringsorganisationen och andra myndigheter. Riksdagens ställningstagande i höstas innebär att man nu bör söka skapa en rak och enhetlig organisation, som i samarbete med andra myndigheter — bl.a. försäkringskassorna — ges förutsättningar för en effektiv, rationell och serviceinriktad verksamhet. Den bör kunna tillgodose de anspråk som folkbokföringen kommer att ha i framtiden. En kommitté har nu tillsatts för att lämna förslag till den närmare utformningen av organisationen och till de åtgärder som behöver vidtas för genomförandet. Med detta yrkar jag avslag på reservation nr 1 till betänkandet. Herr talman! Till reservation nr 2, som rör byte av personnummer. Här kräver reservanterna att vi skall begära en ny lag från regeringen. Utskottet instämmer nu, liksom vid tidigare behandling av motsvarande yrkanden, i det grundläggande syftet att så långt som möjligt skydda dem som hotas. Därom hoppas jag att det inte råder något tvivel. Det är givetvis av stor vikt att skyddet utformas på ett sådant sätt att de utsatta personerna i fortsättningen kan känna en verklig trygghet. Att som föreslås i reservationen tillåta ändringar av personnummer är emellertid förenat med problem, Britta Bjelle. Det trodde jag Britta Bjelle var överens med mig om. Det är enligt min mening också osäkert om en sådan åtgärd i sig kan lösa de aktuella problemen. Ett skydd av detta slag 163 måste, för att vara meningsfullt, givetvis kombineras med namnoch adressbyten och omfatta inte endast den som direkt utsatts för hotet i fråga, utan hela dennes familj och kanske även andra anhöriga. Nummerbytet kan således komma att omfatta en hel grupp av personer och skulle enligt vad utskottet erfarit medföra konsekvenser som det är svårt att överblicka. I många situationer torde det också vara oundgängligt att ha kvar en anknytning till det gamla personnumret. Ett nummerbyte innebär därför inte en heltäckande lösning av dessa sekretessproblem. Vi vidhåller därför vår uppfattning från i höstas, att man i första hand bör pröva möjligheterna att förbättra sekretessen. Arbetet med sekretessfrågorna har nyligen resulterat i en förbättrad lagstiftning. Jag förutsätter, herr talman, att riksskatteverket och andra berörda myndigheter noga kommer att följa intentionerna i denna lagstiftning och att informationen till handläggarna hos de olika myndigheterna och till de direkt berörda enskilda personerna fullföljs som planerat. Jag yrkar med detta avslag på reservation nr 2 och bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande.

Herr talman! Anita Johansson redogjorde för beslutet i höstas. Jag tror att vi allesammans minns detta. Men samtidigt minns vi också att det byggde på ett bräckligt underlag. Det framgår inte minst om man läser direktiven, där finansministern begär att kommittén skall ta upp en hel rad frågor som i normala fall är utredda när beslutet fattas. Frågor som i vanliga fall utreds före beslutet skall här utredas i efterhand. Det enda som åberopas i direktiven och som fanns med vid beslutet är att kostnaderna skall rymmas inom samma ram, 250 miljoner. Trots att beslutet utvidgades till att även försäkringskassan skulle kopplas in skall den beräknade kostnadsramen gälla. Hur detta skall vara möjligt talar man inte om. Var kostnadsberäkningen i propositionen i höstas fel? Annars förstår jag mig inte på hur man skall kunna koppla in även försäkringskassan, med de kostnader det innebär, inom samma kostnadsram. Anita Johansson säger inte ett enda ord om kyrkans roll, varken nu eller i framtiden. Hon sade inte enda ord heller om vilka fel kyrkan har begått för att man skall plocka folkbokföringen från kyrkan. I vanliga fall skall det finnas något motiv för att göra en sådan här förändring, speciellt när förändringen åsamkar samhället en betydande extra kostnad. Men, som sagt, varken i höstas eller i dag är man beredd att diskutera sakfrågan. Det verkar som om man till varje pris skulle göra denna förändring. Kosta vad det ville, förändringen skulle göras.

Herr talman! Anita Johansson säger till mig att jag borde förstå att det blir problem om man tillåter kvinnor att byta personnummer. Det är klart att jag förstår det! Men vi i folkpartiet tycker att skyddet för kvinnorna är oerhört mycket viktigare än de olägenheter som drabbar myndigheterna, om man låter ett fåtal kvinnor, som verkligen är utsatta, få byta personnummer. Det konstiga är att Kjell-Olof Feldt också — fastän det tydligen var i ett svagt ögonblick — tillstod att detta också var hans uppfattning. Sedan hänvisar Anita Johansson till att man har förbättrat skyddet då det gäller folkbokföringssekretessen. Ja, men jag talade ju om att vad som händer där är att det finns en spärrmarkering i själva registret. Det betyder att den som skall lämna ut uppgifter i sin tur måste ringa till datachefen på länsskattemyndigheten och fråga vad som är bakgrunden till spärrmarkeringen. Sedan skall tjänstemannen i fråga göra en egen sekretessbedömning av om man skall lämna ut uppgifter eller inte. Det är inte nog med att detta är krångligt, det ger också utrymme för mycket felhantering. Dessutom finns det ett flertal olika register i Sverige som inte härrör från folkbokföringen och inte omfattas av den folkbokföringssekretess som nyligen utvidgats. Av det skälet kan man inte, om man verkligen vill skydda dessa mycket utsatta kvinnor, som är ett fåtal i landet, använda sig av något annat än personnummer. Jag läste någonstans att man skall följa utvecklingen på området. Jag undrar vad som menas med att följa utvecklingen. Skall man avvakta och se att någon kvinna blir dödad först och sedan tänka en gång till om man kan göra något mer? Jag tycker att man skall göra något nu.
Herr talman! Först till Stig Josefson och Ewy Möller när det gäller folkbokföringsfrågan. Det är litet orättvist när ni säger att vi hade ett mycket dåligt underlag i höstas när vi fattade beslutet. Jag undrar om ni har glömt alla de hearingar och alla de sammanträden vi hade innan vi fattade beslutet. Vi är i skatteutskottets majoritet övertygade om att vi nu kommer att få en bättre tingens ordning när det gäller folkbokföringsfrågorna. Organisationskommittén har nu tillsatts och skall börja arbeta. Jag är säker på att den kommer fram till ett bra resultat. Vi får all anledning att återkomma till dessa frågor i kammaren. Så till frågan om byte av personnummer, Det är faktiskt så att man enligt gällande regler kan göra ett byte redan i dag. Det borde vi vara överens om. Men vad jag ville framhålla i mitt inledningsanförande var att det också för med sig en hel del problem. Inom riksskatteverket är man mycket uppmärksam och aktiv i dessa frågor. Bara under april månad har man gått ut till myndigheterna för att tala om vilka nya regler som gäller beträffande sekretessfrågorna, så jag tycker inte att vi ligger på latsidan. Och, Britta Bjelle, det var mycket drastiskt att fråga om vi skall vänta tills någon kvinna dör. Vi har försökt se på denna fråga ur ett bredare perspektiv. Vi gör allt för att skydda de här kvinnorna.

Herr talman! Anita Johansson säger att riksskatteverket redan i dag kan ge tillstånd att byta personnummer. Ja visst, men bara i de fall där personnumret för t.ex. ett barn från början har blivit felaktigt. Icke i något av fallen med trakasserade eller förföljda kvinnor har riksskatteverket gett tillstånd, och det kommer inte att ges tillstånd därför att det är ytterst osäkert om lagstiftningen verkligen medger detta. Det vore intressant att höra om Anita Johansson anser att det är möjligt. På riksskatteverket anser man det emellertid inte. Anita Johansson hänvisar också till att byte av personnummer medför Prot. 1987/88:109 problem. Ja, för myndigheterna. Men jag har redan sagt att för oss i 27 april 1988 folkpartiet är det viktigare med individen än med myndigheterna. Anita Johansson säger att man skall avvakta och följa utvecklingen. Men om man inte väntar på att någon kvinna skall råka illa ut, vad väntar man då på? Och vad menas med att se saken från ett bredare perspektiv? Jag förstår inte vad Anita Johansson menar med sina ord. För mig är det så uppenbart att dessa kvinnor har en svår situation och att man måste göra något för att lösa dessa frågor. Uppenbarligen tycker finansminstern det också, men inte socialdemokraterna i utskottet.
Herr talman! Anita Johansson sade ingenting alls denna gång heller om kyrkans roll i detta sammanhang, varken om dess roll i dag eller i framtiden. Det är ganska egendomligt att man när det gäller en sådan här förändring inte tar med någon av dem som har praktisk erfarenhet av folkbokföringen sedan lång tid tillbaka. Man får nära nog intrycket att lagstiftaren inte vill ha befattning med kyrkan, och det är ytterst beklagligt. Det var egentligen inte jag som sade att vi hade ett dåligt underlag i höstas, utan jag hänvisade till vad någon annan hade sagt. Om Anita Johansson inte vill tro mig kan jag bara rekommendera henne att läsa de direktiv som finansministern skrivit. Där ser man att det på många punkter råder oklarhet om utformningen. Det är en tillräcklig och mycket stark bekräftelse på vad jag sade om att vi hade ett dåligt underlag i höstas, när man måste göra utredningar på så många punkter nu, efter det att beslutet har fattats.
Herr talman! Jag tror inte, Stig Josefson och Ewy Möller, att vi kan komma sams i den här debatten heller om den nya organisationen för folkbokföringen. Men jag hoppas att man i organisationskommittén skall komma fram till ett bra resultat, så att vi slipper få en sådan här uppslitande debatt i den här frågan igen. Jag vill citera ur finansministerns berömda svar på en fråga den 4 februari: ”Enligt gällande regler har riksskatteverket möjlighet att efter ansökan ändra en enskilds personnummer.” Det kan man allstå göra redan i dag, Britta Bjelle.
Herr talman! Det är riktigt — när personnumret är felaktigt. I de flesta fall när man ansöker om en ändring av personnummer hos riksskatteverket har det blivit ett fel när personnumret sattes. I sådana fall kan man utan vidare få personnumret ändrat.

Herr talman! Namnlagstiftningen har alltid varit en besvärlig riksdagsfråga. 1982 års lag löste flera problem, men den skapade också nya. Det nu aktuella lagförslaget råder bot på vissa problem men tyvärr inte på alla — därav folkpartiets reservation. Bakgrunden är följande. Namngemenskap, alltså att alla medlemmar i en familj har samma efternamn, är en viktig namnrättslig fråga, och det av flera skäl, främst för att olika efternamn kan avslöja familjeförhållanden av rent personlig art som utomstående inte alls har med att göra. Många människor upplever det som svårt att behöva avslöja just det. Att inte få ha namngemenskap upplevs då som besvärligt, av de vuxna men framför allt av barnen. Namnändring för att uppnå namngemenskap kan då ske på olika sätt. Huvudregeln är att man kan göra en enkel anmälan till pastorsämbetet. Undantagsvis kan man få namngemenskap efter särskild prövning av patentoch registreringsverket. Det utgör något av en säkerhetsventil. Det finns ett fullständigt självklart behov av en säkerhetsventil, eftersom alla fall rimligen inte kan förutses. Den nuvarande ventilen är enligt mångas uppfattning alldeles för snäv. Det finns pastorsämbeten vilka som enda lösning för att uppnå namngemenskap rekommenderar att makarna skiljer sig och därefter ingår nytt äktenskap. Då uppnår man otvivelaktigt namngemenskap, men det upplevs som en orimlig och onödig omgång. Dessutom tvingas patentoch registreringsverket många gånger att pressa lagen till och kanske ibland även över bristningsgränsen för att uppnå ett rimligt slutresultat. Den politiska oenigheten i det här ärendet gäller just säkerhetsventilen. Folkpartiets reservation innebär att vi vill göra ventilen mer generös. Vi vill sänka kraven för bifall från ”synnerliga” till ”särskilda” skäl. Vi tycker att det är ett balanserat ändringsförslag, som ökar möjligheterna att uppnå namngemenskap för alla medlemmar i en familj. Majoriteten å andra sidan vägrar av outgrundliga skäl att gå med på en sådan enkel ändring. Herr talman! Mot den här bakgrunden yrkar jag bifall till folkpartiets reservation.

Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 26, som vi nu debatterar, behandlas ett förslag i proposition 1987/88:84 om ändring av namnlagen. Den lag som i dag gäller är från den 1 januari 1983 och har alltså fungerat under några år. Under de åren har namnlagen varit föremål för en del diskussioner. Bl. a. har utskottet vid 1984 85:3, som godkändes av riksdagen, förordade utskottet att regeringen i lämpligt sammanhang skulle överväga om vissa begränsade ändringar borde göras i namnlagen. De förslag som då framfördes gavs regeringen till känna.

Man kan alltså lugnt säga att de nu föreslagna ändringarna i namnlagen är ett beställningsarbete och att önskemål som tidigare framförts i riksdagen i väsentlig mån blivit tillgodosedda i propositionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkande 26, mom. 1, nämligen att riksdagen antar det i proposition 1987/88:84 framlagda förslaget till lag om ändring i namnlagen. Folkpartiet tar i motion L2 upp en fråga om makars byte av efternamn. Motionären hävdar att det finns luckor i namnlagen som medför att familjemedlemmar inte kan få samma efternamn. Utskottet understryker i sin skrivning att namnlagen kom till efter en omfattande debatt om och ingående prövning av vilka principer som skulle ligga till grund för en namnlag. Lagen bygger på en avvägning mellan det allmänna intresset av namnstabilitet och den enskildes önskemål att fritt få välja sitt namn. Vid lagens tillkomst underströk utskottet att har makarna fått namngemenskap har de rätt att en gång byta tillbaka till sina namn som ogifta. I lagstiftningsärendet ansåg utskottet att det borde krävas tillstånd av patentverket, om makarna ville göra ytterligare namnbyten. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall också till hemställan i mom. 2i betänkande 26 och därmed avslag på motion L2 och reservationen.

Herr talman! Jag vill göra det tillägget att förslaget i folkpartiets reservation inte utgör något brott mot namnlagens principer. Det framgår också direkt av reservationen. Vad det handlar om är i stället en enkel justering för att alla fall skall kunna bedömas efter sin särart. Det är två punkter som jag tycker är viktiga. För barnens bästa är det rimligt att man har generösa regler för namngemenskap. Jag kan inte riktigt förstå varför Gunnar Thollander säger nej till en sådan generositet — den borde vi har råd med. Vår reservation kan också motiveras med rättstillämpningsskäl. Det vore väl fördelaktigt om lagtext och rättspraxis hängde ihop utan att man skall behöva anstränga sig och pressa tillämpningen? Tycker inte Gunnar Thollander det?
Herr talman! I sitt anförande sade Bengt Harding Olson att namnlagsfrågan har varit en besvärlig riksdagsfråga. Jag kan inte hålla med om det. I de diskussioner som har förts är det hittills endast folkpartiet som har haft den inställningen och som avgivit reservationer. Så till saken. Som jag angav i mitt huvudanförande är det en princip, och vi håller på den. Vi tycker att det inte finns anledning att göra någon ändring i det sammanhanget. De önskemål som framkommit under åren är tillgodosedda i propositionen. Slutligen kan jag också nämna att den make som inte kan förvärva den andre makens efternamn genom en anmälan till pastorsämbetet alltid har möjlighet att efter en sådan anmälan, med den andra makens samtycke, bära namnet i fråga som mellannamn och därmed markera familjetillhörigheten.
Herr talman! Den här frågan har varit besvärlig genom alla år, och den diskussion vi håller på med nu tillhör väl de minst besvärliga. Om man nu visat generositet genom att tillgodose många av de tidigare önskemålen, hade det varit enkelt att vara generös även i den detalj som jag har tagit upp. Det kan ju ändå inte vara rimligt att en namnfråga skall behöva lösas genom att man och hustru först skiljer sig och sedan gifter om sig. Det förefaller vara rätt onödigt. Jag vill fråga så här avslutningsvis: Kan Gunnar Thollander ställa upp på att vi vid nästa fall av vägrad namngemenskap kan se fram emot en snabb omprövning av majoritetens inställning, så att vi slipper fler problem av det slag som man haft bl.a. i Stockholm?

Herr talman! Lagutskottets betänkande om fastighetsrättsliga frågor behandlar bl.a. en motion från moderata samlingspartiet vari yrkas att det skall bli möjligt att inteckna en bostadsrätt. Vi anser att man bör underlätta möjligheterna att bilda bostadsrättsföreningar och att bostadsrätten skall kunna intecknas och belånas på samma sätt som exempelvis den egna villan. Bostadsrättens värde som säkerhet skulle med vårt förslag förstärkas, och lånekostnaderna bör därigenom kunna minska, vilket givetvis skulle underlätta för den enskilde att förvärva lägenhet med bostadsrätt. Och att underlätta för enskilda människor att få äga sin bostad är, anser vi moderater, en angelägen uppgift för oss politiker. Det här är ingen ny fråga för riksdagen. Den har diskuterats i kammaren vid ett flertal tillfälien, bl.a. mellan Stig Gustafsson och mig. Socialdemokraterna i lagutskottet framhärdar i sitt motstånd mot vårt förslag och konstaterar — i år liksom tidigare — att ”sedan frågan senast prövades har några nya omständigheter inte framkommit som ger utskottet anledning att frångå sin tidigare inställning”. Ja, det är en riktig beskrivning. Det är bara det att redan när lagutskottet senast behandlade denna fråga förelåg starka skäl att tillmötesgå det moderata kravet om möjlighet till lagfart och inteckning. Den socialdemokratiska utskottsmajoriteten framhåller, också liksom tidigare, att bostadsrätt anses som — jag vill stryka under det — en tämligen god säkerhet. Vad innebär egentligen ”tämligen god”? Vad är skillnaden mellan god och tämligen god? Stig Gustafsson som jurist är ju van att skilja på exempelvis särskilda skäl och synnerliga skäl och bör därför kunna ge mig en exakt beskrivning av skillnaden mellan god och tämligen god. Jag skulle kunna konkretisera frågeställningen: Det står i riksdagskatalogen att Stig Gustafsson är förbundsjurist. Är detta en riktig uppgift eller en tämligen riktig uppgift? Jag är angelägen att få svar på den frågan. Det finns anledning att erinra om att när lagutskottet för ett par år sedan sände motsvarande förslag på remiss till banker och kreditinstitut, framhölls i flera remissvar att inteckningsrätt skulle vara bra för möjligheten att utveckla bostadsrätten som boendeform. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till den borgerliga reservationen vid lagutskottets föreliggande betänkande.

Herr talman! Den fråga som nu diskuteras är, som utskottets värderade ordförande Per-Olof Strindberg mycket riktigt framhöll, en av riksdagens följetonger, faktiskt sedan mer än tio år tillbaka. Därför skulle vi ju helt enkelt kunna hänvisa till de argument som anförts från båda sidor genom åren. I motiveringen till en motion som har väckts i denna fråga i år framhålls emellertid att bildandet av bostadsrättsföreningar bör underlättas och att möjligheter att inteckna bostadsrätt därför bör införas. Enligt motionärerna skulle bostadsrättens värde som kreditsäkerhet därmed öka, och det skulle då medföra lägre kreditkostnader och ge fler människor möjlighet att bo i bostadsrätt. Vidare yrkas att riksdagen begär förslag till lagändring, så att inteckning i bostadsrätt möjliggörs. Enligt motionärernas uppfattning är det angeläget att möjligheterna att ställa säkerhet vid lån för köp av bostadsrättslägenhet förbättras. Herr talman! Motioner med liknande syfte har, som jag redan antytt, åtskilliga gånger tidigare behandlats av riksdagen, och på hemställan av lagutskottet har motionerna avslagits. Som skäl för årets ställningstagande har utskottet anfört att utvecklingen under senare år visat att bostadsrätt anses, som utskottets ordförande mycket riktigt framhöll, som en tämligen god säkerhet för lån till förvärv av bostadsrätt. Därför finns det enligt utskottets mening inte något behov av ytterligare möjlighet att belåna bostadsrätterna. Jag skulle vilja påstå från denna talarstol, herr talman, att möjligheten att belåna bostadsrätter inte bara är tämligen god utan mycket god och att bostadsrätter i dag av bankerna anses som en mycket god säkerhet. Därmed tror jag att jag också har svarat på herr Strindbergs undring om min yrkestitel, att den är inte bara tämligen riktig utan alldeles riktig så som den återgavs av utskottsordföranden. Herr talman! I själva verket är det så att bankerna nu erbjuder bättre villkor för lån på bostadsrätter än på fastigheter. Sedan frågan senast prövades för ganska precis ett år sedan har det inte framkommit någonting som ger utskottet anledning att inta en annan ståndpunkt än vad man då gjorde. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på reservationen.
Herr talman! Låt mig trots den sena timmen ställa en enda fråga till Stig Gustafsson. Om den nuvarande ordningen är i stort sett lika bra som förslaget i reservationen, varför kan inte socialdemokraterna då bifalla det moderata kravet? Jag tycker att förklaringen på sin höjd var tämligen bra.
Herr talman! Det finns ingen anledning att bifalla någonting som så att säga redan är bifallet. En god vän till mig som har en bostadsrättslägenhet fick häromdagen ett brev från en bank där det stod: Behöver du pengar? Belåna gärna din bostadsrätt. Och så erbjöd sig banken att belåna den till 85 Jo av marknadsvärdet — och marknadsvärdet fastställs av banken själv — på 33 år till 11,5 96. Resterande 15 6 skulle återbetalas på 15 år mot 12,5 96 ränta. Herr talman! Detta erbjudande talar för sig självt.